Herr talman! Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att hantera den akuta situation som flera av landets kommuner befinner sig i när det gäller flyktingmottagningen. Frågan ställs mot bakgrund av att regeringen nyligen tillsatt en särskild utredare i form av en kontaktperson. Enligt interpellationen ska utredaren belysa bekymren hos de kommuner som tar emot många flyktingar samt komma med förslag om hur informationen till nyanlända kan förbättras. Luciano Astudillo säger att det redan pågår fyra utredningar inom flyktingområdet och att det som nu behövs är aktiva åtgärder för att stödja de kommuner som har en ansträngande och akut situation när det gäller flyktingmottagande. För närvarande pågår en utredning som ser över mottagandet av asylsökande, en utredning som tittar på hur nyanländas etablering på arbetsmarknaden kan effektiviseras och en utredning som ska föreslå hur ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring kan utformas för att införas i svensk rätt. Det pågår inte någon översyn av svenskundervisning för invandrare i form av ett traditionellt utredningsuppdrag som Luciano Astudillo vill göra gällande. Vad regeringen gjort är att besluta om sju olika åtgärder inom ramen för det så kallade sfi-lyftet som bland annat handlar om att förbättra kvaliteten på undervisningen i svenska och samtidigt öka den enskilde individens incitament att snabbt lära sig svenska. Som en del i detta ingår att se över om det ska finnas en tidsgräns för hur länge en person ska få studera på sfi. Den utredare i form av en särskild kontaktperson som Luciano Astudillo noterar som ytterligare en utredning är ingen traditionell utredning som ska avslutas med ett betänkande. Kommittédirektiv kan användas också för andra former av uppdrag, om regeringen vill vidta en direkt åtgärd vilket är aktuellt i detta fall. Vad regeringen nu har gjort är att utse en person som ska vara regeringens särskilda kontaktperson med uppdrag att genom dialog bidra till att stödja kommunernas flyktingmottagande. Kontaktpersonen ska bland annat diskutera möjliga lösningar för att underlätta situationen för flyktingmottagande med de kommuner som på kort tid tagit emot många flyktingar. Han ska också ta reda på hinder och möjligheter för flyktingmottagande i kommuner som i dag enbart tar emot ett fåtal flyktingar eller inga alls och på olika sätt verka för ökat mottagande i kommuner med god arbetsmarknad och lågt mottagande. En annan uppgift är att lyfta fram goda exempel och att verka för att informationen till nyanlända om förutsättningar att få arbete och bostad i andra kommuner än den de vistas i under asyltiden förbättras. Det gäller bosättning i kommuner som trots goda förutsättningar för introduktion och vilja att ta emot nyanlända invandrare har ett lågt mottagande. Som Luciano Astudillo väl känner till så är det numera en uppgift för länsstyrelserna och landshövdingarna att föra samman olika intressen från kommuner, näringsliv och organisationer och försöka få till stånd ett bra flyktingmottagande i länet. Detta arbete har redan gett goda resultat. Allt fler kommuner är villiga att ta emot flyktingar. Kontaktpersonen kommer att vara en tillgång i detta arbete med att samordna mottagandet av flyktingar i länet. Han kan tillföra länsstyrelsen ytterligare kunskap om hur det ser ut i andra delar av landet och komma med lösningar på samverkan, bostadslösningar med mera. Kontaktpersonen ska löpande informera regeringen om vad som framkommit i dialogerna och regeringen får därmed direkt återkoppling om situationen i landets kommuner. Jag är övertygad om att kontaktpersonen kommer att kunna bidra till att det sker en utveckling av kommunernas flyktingmottagande och att fler kommuner med goda förutsättningar för introduktion kommer att ta emot nyanlända.
Herr talman! Det finns få områden där den borgerliga regeringen har slarvat så mycket som just när det gäller flyktingpolitik och flyktingmottagning. Det är oerhört oansvarigt. Vi hade en borgerlig regering som sade att man hade förberett sig väl. Vi hade en integrationsminister som sade att hon visste och kunde allt. Hon lade ned myndigheter och hon lade ned utredningar. Men i dag vet vi bättre. I dag vet vi att det mesta av det där bara var snack. I själva verket har vi en regering som famlar, slarvar och inte har en aning om hur man ska lösa flyktingmottagningen. Flyktingpolitiken är ett tydligt exempel på allt detta. Sabuni säger att det inte finns några fyra utredningar. Här i min hand har jag direktiven till de fyra utredningar som ändå är tillsatta. Utredningen Effektiva insatser och incitament för snabbare arbetsmarknadsetablering ska redovisas den 2 juni 2008. Översyn av mottagande av asylsökande ska redovisas den 27 februari 2009. Försörjningskrav för anhöriginvandring ska redovisas den 1 oktober 2008. Dialog med kommunerna om flyktingmottagningen ska redovisas i slutet av oktober 2008 med en skrivelse, förvisso, inte ett slutbetänkande. Det är att visa handlingsförlamning att passa i en fråga. Man har tillsatt fyra utredningar ett och ett halvt år efter det att man sade att man visste och kunde allting och var väl förberedd för uppgiften. Så var det ju inte. Det kan vi konstatera nu. Det är riktigt allvarligt på just det här området. Vi har en situation som blir alltmer allvarlig i flera av landets kommuner. Södertälje tar varje månad emot 100 irakiska flyktingar. I Göteborg och Malmö, där jag själv bor, har man också en svår situation, en situation som för övrigt blir svårare och svårare. I det läget väljer regeringen att inte göra någonting. Ursäkta! Man väljer att tillsätta utredningar, fyra stycken. Vi har sett att vi har en extraordinär situation. Konflikten i Irak trissades upp. Människor flydde och kom oväntat. Låt oss lägga partiprestigen åt sidan och sträcka ut en hand och säga till borgerligheten att vi måste göra upp om den här situationen. Vi måste ta detta på allvar. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för den svåra extraordinära situationen. Vi måste hjälpa de kommuner som drar det tunga lasset och bär upp den generösa flyktingpolitik som jag och Sabuni vill ha här i landet. Det är där vi står nu. Det är inte 2009 när den sista utredningen ska redovisas. Det är här och nu situationen är svår och allvarlig. Det är här och nu som Södertälje, Göteborg och Malmö och flera andra kommuner ropar efter hjälp och behöver det akut. Det handlar om bostäder. Det handlar om skola till barnen. Det handlar om möjlighet till arbete. Allt det vet ju Sabuni. Det är jätteoansvarigt att bara tillsätta utredningar och passa på vår utsträckta hand och inte se att det är en orättvisa som det ser ut nu. Det är orättvist mot de kommuner - och medborgarna i de kommunerna - som bär upp den svenska flyktingpolitiken. Det är också orättvist mot de människor vi tar emot. De får ingen ärlig chans att börja ett bra liv i det här landet. Ta nu den utsträckta handen, Sabuni.
Herr talman! Om man inte visste bättre skulle man kunna tro att Luciano Astudillo beskriver den förra regeringens arbete på integrationsområdet. I den mån man tillsatte utredningar tillsatte man inte utredningar samtidigt som man gjorde något annat utan man väntade på utredningens förslag innan man gjorde något alls. Så fungerar inte den här regeringen. Som Luciano Astudillo vet har mycket gjorts på arbetsmarknaden till exempel. I väntan på att det ska komma en utredning med ytterligare förslag på hur man ska kunna effektivisera nyanländas introduktion infördes nystartsjobb. Vi införde instegsjobb. Det har visat resultat på arbetsmarknaden. Generellt sett har utanförskapet i Sverige minskat med 170 000 människor sedan vi tillträdde. Socialdemokraterna lämnade regeringen 2006. Det var 9 000 utomlands födda som blev arbetslösa under det året. Ett år efter det att alliansen hade tagit makten kom 14 000 tillbaka in på arbetsmarknaden. Det är konkret politik man sysslar med, Luciano Astudillo. Vi utreder inte sfi. Vi lägger fram konkreta förslag om vad som behöver göras för att människor ska få en bra utbildning i svenska. Nio av tio sfi-lärare har inte kompetens på rätt nivå för att kunna undervisa. Vi ser till att föra in ett lärarlyft på sfi. Vi ser till att över huvud taget förbättra möjligheterna för människor med olika bakgrund och utbildningsnivåer att få utbildning på rätt sätt. Den som inte klarar sin utbildning ska inte behöva riskera att fastna på sfi, utan man ska ställa sig frågan: På vilket ytterligare sätt kan vi hjälpa personen i fråga? Ja, jag lade ned Integrationsverket, som du alltid kramar i de här debatterna. Det har ju visat sig att den nya organisationen är mycket bättre än Integrationsverket kunde vara som nationell myndighet. När vi övertog makten hade 175 kommuner tecknat avtal för mottagande av flyktingar. I dag är det 265 kommuner som har tecknat avtal. Vi har så många platser att alla som tas emot och får uppehållstillstånd kommer att kunna få ett boende i vårt land. Jag förstår att det är en orimlig situation i Södertälje, vissa delar av Malmö och i Göteborg. Också där ser vi att den nya organisationen börjar ge resultat. Kommunerna samarbetar med varandra. De ser utvecklingsmöjligheter. En person kan bo i en kommun och få introduktionen i en annan. Södertälje kommun är en föregångskommun som tecknar avtal med andra kommuner där flyktingar faktiskt kan flytta i andra hand till andra kommuner. Gnosjö är den som just nu är på gång och ska skriva kontrakt. Vi vet att många kommuner vill ta emot flyktingar och har tecknat avtal, men de kommer inte upp till den kvot som de har tecknat för eftersom flyktingarna inte får tillräcklig information för att veta vart det är bäst att flytta för att förbättra sina möjligheter att få ett drägligt boende och ett arbete. Också där har Migrationsverket påbörjat ett arbete. Vi har nu kontaktpersonen Sten Nordin som kommer att kunna kommunicera med de kommunerna. Även om många tecknar avtal skulle jag vilja se att alla Sveriges kommuner tecknar avtal. Om Sverige säger att vi ska ha en generös flyktingpolitik och ta emot skyddsbehövande är det i kommunerna de ska bo. Därför vill jag se att alla kommuner tecknar avtal för att ta emot. Där kommer Sten Nordin att kunna göra skillnad genom att prata med de kommuner som i dag inte tar emot. När Luciano Astudillo säger att ingenting sker är det bara löjligt. Precis som jag beskriver ser situationen ut i dag. Tack vare alliansen har fler lämnat utanförskapet. Tack vare alliansen är det fler kommuner som tar emot. Tack vare alliansen ökar vi förutsättningar för individer i vårt samhälle att leva drägliga liv.
Herr talman! Jag förstår att Sabuni hade förberett debatten och tänkt sig en debatt som inte är. Jag har inte debatterat sfi. Jag har inte tagit upp svenska för invandrare. Ändå väljer Sabuni att använda nästan en hel minut av sitt första inlägg till att prata om svenska för invandrare. Vi är beredda att investera mer för att förbättra kvaliteten i svenska för invandrare. Det behövs absolut. Låt oss göra det tillsammans framför att sänka skatter till exempel. Låt oss också gå ifrån den ensidiga kravretoriken på individer och ta ansvar för att investera i svenska för invandrare så att människor får möjlighet att bidra i samhället. Låt oss diskutera utanförskapet. Arbetslösheten har gått ned. Sysselsättningen har ökat. De två senaste åren har vi haft en jättekonjunktur i det här landet. Nu vänder det. Vi ser hur det vänder nu. Nu börjar det darra i den svenska ekonomin också. Regeringen har skrivit ned tillväxttakten, men utanförskapets hårda kärna består. De människor som stod längst bort från arbetsmarknaden står kvar och väntar. Socialbidragskostnaderna har ju inte gått ned jämfört med för ett år sedan. Långtidsarbetslösheten har ju inte gått ned jämfört med när ni tillträdde. Det är klart att vi har haft en sysselsättningsökning. Vi har ju haft en situation som handlar om tillväxt och vi har haft en export. Nu vänder det. De som stod längst bort fick inte hjälp. Ni har missat chansen. Ni har försuttit chansen att investera i de människor som faktiskt hade kunnat vara med och bidra när vi hade den här tillväxten. Det är inte handlingskraft att tillsätta utredning efter utredning. Det är nästan som en bombmatta av utredningar som den här regeringen har tillsatt trots att man sade att man hade förberett sig väl och visste vad man skulle göra. Det är oansvarigt. Det är inte att veta vad som behöver göras i flyktingmottagningen. Ni famlar och fumlar. Nu står Sabuni här och lyfter fram Södertälje kommun för det goda arbete som det socialdemokratiska kommunalrådet där gör. Det är inte Sveriges migrationsminister som blir inbjuden till USA och vet hur Sverige klarar av integrationspolitiken. Det är ett socialdemokratiskt kommunalråd som får ta ansvar för den situation som den borgerliga regeringen struntar i att hjälpa honom med. Vårt socialdemokratiska kommunalråd där gör, precis som de socialdemokratiska kommunalråden i Malmö och Göteborg, vad de kan utifrån de förutsättningar som den borgerliga regeringen ger dem, det vill säga inga. Man hjälper inte. Det är de här kommunerna som bär upp stora delar av flyktingmottagningen i det här landet. De säger inte: Ge oss fler utredningar. De säger: Hjälp oss ekonomiskt. Hjälp oss med bostäder. Se till att tvinga grannkommuner och andra kommuner att ta lite ansvar och också ta del av flyktingmottagningen. Då tillsätter man en ny utredning. Återigen: Jag vill inte söka konflikt i denna fråga. Jag sträcker ut handen. Vi har lagt fram en rad konkreta förslag om alla kommuners ansvar för flyktingmottagningen när det gäller ett introduktionsår, så att det blir lite mer kontroll på introduktionen för flyktingarna som kommer till vårt land. Det handlar om att investera i svenska för invandrare. Det handlar också om att se till att staten ger resurser till de kommuner som faktiskt tar ansvar för flyktingmottagningen. Ta nu chansen! Försitt inte den! Vi måste hantera denna extraordinära situation tillsammans.
Herr talman! Om Luciano Astudillo inte söker konflikt tycker jag faktiskt att han ska börja uppmärksamma allt det goda som händer i vårt samhälle. Som jag sade fick 9 000 utlandsfödda år 2006 lämna arbetsmarknaden. År 2007 fick 14 000 utlandsfödda komma in på arbetsmarknaden. Det är konkreta resultat. Luciano Astudillo säger att kärnan i utanförskapet finns kvar. Det är klart att den finns kvar. Det har skapats ett utanförskap i tolv års tid då Luciano Astudillos parti satt i Regeringskansliet. Tror inte Luciano Astudillo att det fanns hög och lågkonjunkturer då också? Det fanns högkonjunkturer. Dem missade ni. Den här gången har vi högkonjunktur, och jag kan återigen säga att en tredjedel av nystartsjobben har gått till personer med invandrarbakgrund. När vi räknar på hela utanförskapet och säger att 170 000 av de människor som har befunnit sig i utanförskap har kommit tillbaka till arbetsmarknaden är det 30-40 procent av dessa jobb som har gått till personer med invandrarbakgrund. Det är konkreta resultat. Statistiken ljuger inte, och det kan vi förhålla oss till. Luciano Astudillo säger att det är socialdemokratiska kommunalråd som gör jobbet. Ja, de gör det utifrån de förutsättningar som regeringen ger dem. De hade inga förutsättningar när deras eget parti satt i Regeringskansliet. Då ökade utanförskapet, och då ökade svårigheterna för enskilda människor i dessa kommuner. Då fanns det inget samarbete kommuner emellan. I dag finns det ett samarbete. Tänk att alliansen skulle behövas för att Södertälje skulle börja förhandla med Gnosjö om att flyktingar som bor i Södertälje kan flytta till Gnosjö. Dessa förutsättningar gav ni tydligen inte kommunerna under den tid som Socialdemokraterna satt vid makten. Jag är därför väldigt nöjd med min tid och med regeringens tid vid makten därför att vi har gett fler människor chans. Vi har gjort Sverige rättvisare än vad ni lyckades göra under de tolv år som ni satt vid makten. Återigen: Jag ser gärna samarbete på detta område. Men vi har precis lagt fram ett antal förslag för att förbättra sfi. Vad väntade man på under de tolv år som Socialdemokraterna satt vid makten? En bra sak gjorde man. Man såg till att renodla sfi-undervisningen och gjorde den till språkundervisning. Det är jättebra. Jag håller med om det. Jag ser i och för sig att det finns behov av samhällsinformation. Men den kan man få på annat sätt. Den behöver man inte få via sfi. Men vi har redan lagt fram förslag till hur man förbättrar sfi-undervisningen för de nyanlända. Det finns många stora problem i vår grundskola. Också där hade man möjligheter och förutsättningar att göra någonting. Men det kom inga förslag från den förra regeringen. Man hade tolv år på sig, men det kom inga konkreta förslag. Vi ser utanförskapsområden som växer, där upp till 50 procent av barnen med invandrarbakgrund lämnar grundskolan utan godkända betyg. Det individuella programmet, som skulle vara det minsta programmet på gymnasiet, kom att bli det största programmet på gymnasiet. Vilka barn tror Luciano Astudillo går på det programmet? Jo, det är barn med invandrarbakgrund. Det är barn med svensk etnisk bakgrund som har svårigheter hemma, de barn som aldrig uppmärksammades i grundskolan för att få rätt till den utbildning som alla barn i Sverige ska ha. Det är det arv som alliansen tog över efter Socialdemokraternas tid vid makten. Är jag nöjd med den tid som vi har suttit vid makten? Jag är väldigt nöjd, och jag är övertygad om att vi behöver göra mer, och vi kommer att presentera mer. Mandatperioden är ännu inte slut. Men jag är så glad för alla som är boende i Sverige att Socialdemokraterna inte sitter kvar vid makten i dag därför att detta avbrott behövdes, och det behöver vara ett långt avbrott.
Herr talman! Det är jättebra att fler har fått jobb under den här konjunkturen som vi har haft. Nu vänder det, Sabuni. Vi har en fortsatt stor flyktingmottagning. Det är en flyktingmottagning som bärs upp av ett antal kommuner som under en rad år har ropat på hjälp. Att vi inte gjorde någonting är inte sant. Vi försökte. Vi räckte inte till. Vi hjälpte de kommuner som tog ett ökat ansvar för flyktingmottagningen. Vi varnade er för att drastiskt förändra mottagningsstrukturen. Men ni lyssnade inte, och nu har ni tvingats tillsätta en utredning för att lösa frågan om den nationella samordningen av flyktingmottagningen. Det är det som denna debatt handlar om och inte om allt det andra. Hur ser vi till att strukturera upp flyktingmottagningen så att fler kommuner tar sitt ansvar, så att vi ser till att vi har ett introduktionsår, alltså en rimlig ordning för hur människor tas emot i det här landet, så att de inte hamnar i Södertälje eller i Herrgården i Malmö och blir trångbodda? Men detta väljer Sabuni att knappt tala om. Hon talar om allt det andra. Låt oss hålla oss till fakta. Hon säger att nystartsjobben har gett si och så många jobb. Om vi håller oss till statistik och fakta är det på följande sätt, och det borde Sabuni veta: Av dem som har fått ett nystartsjobb är det bara en av tio som har det jobbet kvar efter tre månader. Låt oss hålla oss till fakta. Ni har ingen politik för att bryta utanförskapet. Ni har ingen idé. Ni famlar, och ni söker idéer. Anders Lago vet vad han försöker göra. I brist på hjälp från en borgerlig regering försöker han lösa detta på olika sätt. Det är inte för att han vill utan för att han måste ta ansvar för de medborgare som han har i sin kommun. Det gör han bra, och jag är stolt över att han är socialdemokrat.
Herr talman! Vi har kommunalt självstyre, och vi har kommunpolitiker som har ansvar och uppdrag att faktiskt se till att det går bra för medborgarna i deras kommuner. När man lyssnar på Luciano Astudillo kan det låta som om kommunerna tidigare inte har gjort någonting. De har bara väntat på en socialdemokratisk regering som ska fixa allting åt dem, vilket den inte har gjort. Därför kanske vi har det utanförskap som vi fick ärva. Men det är Anders Lagos uppgift att hitta lösningar för de medborgare som han har i sin kommun. Vi ser till att det finns förutsättningar. Men det är inte vi som ska förhandla med Gnosjö, Täby eller någon annan kommun om medborgarna i Södertälje ska behöva flytta i andra hand. Det är klart att det är Anders Lago som måste fixa det. Frågan är bara: Varför gjorde han inte det tidigare? Hur kommer det sig att Anders Lago under tolv års tid med Socialdemokraterna vid regeringsmakten inte kom på den här idén? Svaret är att vi då hade en nationell myndighet som inte skapade förutsättningar för samarbete kommuner emellan. Men med ett regionalt ansvar har man upptäckt att det finns möjligheter att utvecklas och att samarbeta. Man kan bo i en kommun och få introduktion i en annan kommun, och detta fungerar, Luciano Astudillo. När vi tog över makten hade 175 kommuner undertecknat avtal för mottagande av flyktingar. I dag är det 265 kommuner som har gjort det. Hur kommer det sig att det är så? Jo, därför att landshövdingarna som känner sina kommuner och som känner sina kommunalråd kan tala med dem och se till att alla kommuner tar sitt ansvar. Det är den nya organisationen som har lett till det. Luciano Astudillo längtar fortfarande tillbaka till tiden med Integrationsverket. Ja, de gjorde sin uppgift, den uppgift som den förra regeringen gav dem. Men landshövdingarna har visat sig vara många gånger bättre som ansvariga för denna verksamhet än en nationell myndighet någonsin kunde bli. Jag är stolt över att vi har kunnat förändra den strukturen.